Fru talman! Regeringen gav i slutet av maj 2020 Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell operativ plan för framtida vaccination mot sjukdomen covid-19. Nu är vaccinationer på gång mot covidl9. Det här är ljuset i tunneln för många invånare och för landet. Det är nu ett antal vacciner på gång in i Sverige efter att de har godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten. När vaccinationerna börjar innebär det att 21 regioner ska vaccinera sina invånare. Med anledning av hur testning och smittspårning har fungerat i regionerna samt med anledning av att vaccinationen av invånare mot den årliga influensan inte har fungerat problemfritt i vissa regioner finns en berättigad oro för hur vaccinationen mot covid-l9 ska fungera. Just därför är ett vaccinationsregister så viktigt. De lagändringar som utskottet tillstyrker innebär att tillämpningsområdet för lagen om register över nationella vaccinationsprogram utvidgas till att även omfatta vaccinationer mot sjukdomen covid-19. Vidare innebär det att den vårdgivare som ansvarat för en vaccination mot covid-19 även ska lämna uppgift om vaccinationsdosens nummer till vaccinationsregistret. Det här behövs för att kunna följa vaccinationerna och spridningen av dem. Men vi från Vänstern vill lite mer. Det framgår i remissyttranden att Folkhälsomyndigheten anser att en utökning av innehållet i lagstiftningen är nödvändig för att vaccinationsregistret ska kunna användas på ett mer ändamålsenligt sätt. I delrapporten från Folkhälsomyndigheten läggs förslag fram om att en uppgift om vårdenhet ska införas i lagen om register över nationella vaccinationsprogram. Den nuvarande lagstiftningen medger endast att uppgift om vårdgivare förs in i registret. En vårdgivare kan vara staten, ett landsting, en kommun, ett företag eller en enskild näringsidkare. Vi anser att detta är ett alltför grovt mått; vi behöver lite mer detaljer. Det kan vara en stor region, ytmässigt och befolkningsmässigt, men även ett mindre, privat företag. Det kan också vara en stor privat koncern, med verksamheter spridda över hela landet. Var vaccinationer utförs är av stor betydelse för att kunna bedöma pandemins framtida spridningsrisk, immunitetsläget och så vidare. Det förslag som kom från Folkhälsomyndigheten återfinns inte i regeringens proposition. Dessutom är det så att den registrering som i dag görs av vårdgivare sker i olika system. Detta är ineffektivt och kostsamt. Många av de insatser som gjorts mot covid-19 har fördröjts på grund av mängden berörda aktörer. Det här bidrar till att försvåra - det är helt enkelt för många kockar om soppan. Folkhälsomyndigheten skriver i sitt remissvar: "Folkhälsomyndigheten skulle ha god hjälp av ett utökat register där vi kan följa och analysera skyddet mot flera smittsamma sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination, och med hjälp av det analysera konsekvenserna av utvecklingen och utvärdera effekterna av vaccinationer." Vänsterpartiet kan konstatera att det är av stor vikt att det sker en breddning av vaccinationsregistret. Vi vill att regeringen ges i uppdrag att skyndsamt föreslå riksdagen att uppgifter om all vaccination mot pandemier registreras. På sikt vill vi att alla vaccinationer registreras. Detta vore ett bra proaktivt arbete, tror vi. Därför lyfter jag reservation l - för de vaccinerades skull och för folkhälsan, nu och i framtiden.

Fru talman! Vi befinner oss i en besvärlig tid, milt talat. För närvarande ligger Sverige på omkring 7 000 dödsfall, och vi ser hur sjukvården blir alltmer belastad och belamrad och hur iva-platserna fylls upp i allt raskare takt. Det är klart att detta är en svår tid för oss politiker, för i vår själ finns, fru talman, viljan att debattera, diskutera och ställa till ansvar. Jag skulle vilja säga att den tiden inte riktigt är nu. Nu är det snarast tid för sammanhållning och samarbete för Sveriges och alla de sjukas skull, och för dem som riskerar att bli sjuka. Det finns en tendens just nu i diskussionen att peka finger. Det är antingen regionerna, kommunerna eller någon statlig myndighet som inte har gjort sitt jobb. Jag är helt övertygad om att när vi utvärderar det här med hjälp av Coronakommissionen kommer vi så småningom att hitta en lång rad fel som har begåtts och en lång rad felaktiga beslut som har fattats. Men jag hoppas att vi när vi gör utvärderingen också kommer att kunna se det som ändå har gjorts riktigt. Jag vet många på departementen som har slitit hårt för att ta fram ny lagstiftning och nya stödformer till de delar av vårt land som har drabbats hårt av pandemin. Jag vet många av mina före detta kollegor ute i regionerna som sliter hårt för att se till att sjukvården fungerar. Inte minst när det gäller fördubblingen av antalet intensivvårdsplatser är det helt fantastiskt vad som har skett i Sverige under mycket kort tid. Även många på kommunal nivå förtjänar beröm. Nu får vi äntligen ett vaccin. Det är helt otroligt! Den här sjukdomen upptäcktes och diagnosticerades ordentligt den 7 januari, och nu har vi ett vaccin. Jag vill rikta ett tack till läkemedelsindustrin som jag tycker har gjort helt fantastiska insatser för att få fram ett fungerande vaccin som vi ska kunna börja använda nu. Jag vet inte hur många som såg på Agenda i går kväll. Där intervjuade man tre personer som är ansvariga för hur vaccineringen ska gå till runt om i vårt land. Jag tycker att det finns skäl att återge det som Alf Jönsson sa. Det händer ibland att jag blir anklagad för att vara väldigt mycket stockholmare, fru talman. Alf Jönsson är skåning och ansvarig för sjukvården i Skåne. Han sa på mycket bred skånska att det finns en del saker att reda ut. Vi behöver förhandla en del med regeringen om hur stor ersättning vi ska få, men det är klart att vi fixar det här, sa han. Vi fixade att vaccinera mängder av människor mot svininfluensan. Vi fixar att vaccinera människor mot den återkommande säsongsinfluensan. Det är klart att regionerna kommer att ordna så att vaccineringen fungerar. Jag är övertygad om att Alf Jönsson har rätt. Det kommer att fungera. Sedan kommer det att vara en hel del utmaningar och bekymmer. Vi står inför bekymret att industrins produktionskapacitet kanske inte är tillräckligt stor för att få fram vacciner i den takt som vi skulle vilja ha. Det kommer att finnas behov av kryofrysar och ordning och reda eftersom folk ska vaccineras flera gånger. Vi kommer också att behöva hantera situationen att en del medborgare är tveksamma inför vaccineringar. Det finns många som är rädda med anledning av det som skedde i samband med svininfluensan och de biverkningar som kom då. Det är just därför det är så viktigt att det är ordning och reda i vaccinationsregister och annat och att de nya vaccinerna som kommer mot covid19 förs in i registren. Vi kommer att få ordning och reda tack vare den förändrade lagstiftning som i dag ligger på kammarens bord. Sedan finns det saker och ting som man skulle kunna önska. Jag skulle önska att vi kunde ha en registrering av vårdenhet. Jag tycker att det är ett rimligt krav. Men jag tycker att det är viktigare att vi får igång vaccinationerna nu i början av januari än att vi sätter oss ned och långharvar vad en vårdenhet är för någonting, för det är nämligen inte definierat och är alltså inte helt klart. Och det tar ganska lång tid att reda ut den typen av frågeställningar. Kom igång med vaccinationerna så fort som möjligt, men gör det på ett säkert sätt så att vi inte äventyrar befolkningens tilltro till vårt vaccinationssystem och vårt land. Det här kommer att fungera. Jag är väldigt glad över den enighet som finns i det här ärendet. Det är nämligen så att alla partier i utskottet har ställt sig bakom det här förslaget. Det finns några motioner som vi har stor sympati för men vars förslag inte är möjliga att genomföra just nu. Det har varit sällan som man har kunnat känna glädje i samband med den här pandemin, men för en gångs skull finns det faktiskt någonting att vara glad för. Jag yrkar med glädje bifall till utskottets förslag i det här ärendet.

Fru talman! Vi är på väg mot en massvaccination vars like Sverige aldrig har varit med om tidigare. Den kan vara ljuset i tunneln, som vi hörde tidigare. Men det kan också vara en lång och mödosam resa kvar. Riksdagen ska fatta beslut om uppföljning av vaccinationer mot covid-19. Som vi moderater i socialutskottet skriver i vårt särskilda yttrande ställer vi oss bakom förslagen i propositionen men vill samtidigt påpeka att om vaccinationer mot covid-19 lagts in i de nationella vaccinationsprogrammen hade den nu föreslagna lagändringen inte behövts. Det är bra att lagen innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas i registret, hur de ska få behandlas, vem som ska lämna uppgifterna och att den vårdgivare som har ansvarat för en vaccination mot covid-19 även ska lämna uppgift om vaccinationens dosnummer till vaccinationsregistret. Det här bidrar till att möjliggöra en ändamålsenlig och effektiv uppföljning av vaccinationstäckning, vaccinkvalitet, skyddseffekt och säkerhet hos vaccinet. Men samtidigt, fru talman, när vi alla väl står där för att få sprutan i armen är det bara det sista steget av en enorm logistisk utmaning. För att kunna följa upp vaccinationer mot covid-19 måste de ha kunnat genomföras. Det kräver en väl genomtänkt nationell handlingsplan med en logistikplan för vem som ska göra vad och vem som ska finansiera det hela. Den goda viljan är det inget fel på. Problemet vi vill uttrycka vår oro för är att det inte får bli som i våras med testningen. Massvaccinationen ställer helt nya krav på statlig styrning än tidigare vaccinationskampanjer. Helt avgörande för att vi ska lyckas med vaccineringen är att ansvarsfrågan blir tydlig. Det saknar vi, fru talman.

Fru talman! Samhället prövas hårt i dessa tider, och våra blickar vänds återigen mot vården och omsorgen. Vi ser hur vårdbiträden, läkare, sjuksköterskor, personal i hemtjänsten och många fler sliter hårt i en situation som nu förvärras, och det gör vi naturligtvis med oro och med en stilla bedjan om att sjukvården även den här gången ska klara de påfrestningar som den står inför. Men det finns ett ljus i mörkret som vi alla har hoppats på, och det är vaccinet mot covid-19. Det är till viss del det som den här debatten ska handla om. Fru talman! I denna proposition föreslår man att tillämpningsområdet för lagen om register över nationella vaccinationsprogram ska utvidgas så att det även omfattar vaccinationer mot sjukdomen covid-19. Lagens rubrik föreslås av den anledningen att ändras till lag om register över nationella vaccinationsprogram m.m. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas till registret, hur de får behandlas och vem som ska lämna dem. Det föreslås även andra ändringar i lagen som innebär bland annat att den vårdgivare som har ansvarat för en vaccination mot covid-19 även ska lämna uppgift om dosnummer för vaccinationen till vaccinationsregistret. Förslagen innebär en mer ändamålsenlig och effektiv uppföljning av vaccinationstäckning, vaccinkvalitet, skyddseffekt samt säkerhet hos vaccinet. Ändringen föreslås träda i kraft den l januari 2021. Fru talman! Det är bra att vi nu får detta på plats så snart som möjligt, och det är något vi sverigedemokrater ställer oss bakom. Man ska komma ihåg att även när ett vaccin är godkänt krävs det fortsatta studier och långtidsuppföljning med fokus på både skyddseffekt och säkerhetsprofiler för att man ska kunna klargöra om det finns mer sällsynta biverkningar av vaccinet. Utifrån detta yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Det är sannerligen en besvärlig tid vi lever i, inte bara i Sverige utan i hela världen. Flera tidigare talare har pekat på någonting som kan vara ljuset i tunneln, att vi nu ser att ett av de stora vaccinerna kan börja rullas ut. Med all sannolikhet kommer de att komma också till Sverige. Fru talman! Jag måste erkänna att jag ändå känner en stor oro. Vacciner är en nämligen sak. Vaccination är någonting helt annat. De flesta har den förra pandemin i färskt minne. Då skulle vi också massvaccinera stora delar av svenska folket. Ibland glömmer vi vilka mycket stora problem vi hade i Sverige i samband med den massvaccinationen, framför allt med logistik men också med vem som skulle vaccinera och var det skulle vaccineras. Det fanns till och med situationer där det utbröt bråk i vaccinationsköerna, eftersom man ville komma fram tillräckligt snabbt. Då var det ändå betydligt enklare. Det var en pandemi som ännu inte fanns i landet, och vi kunde trycka ihop människor. Nu står vi inför något helt annat: en smittsam sjukdom som finns i landet. Och vi ska vaccinera åtta, kanske nio miljoner personer. Vi ska dessutom minnas det som hände i våras, när vi snabbt skulle få igång testningen i Sverige. WHO hade uppmanat oss: Vad ni än gör - testa, testa, testa! Men i Sverige kom det inte igång. I alla våra grannländer fungerade det i stort sett betydligt bättre. Här berodde det, återigen, på en regering som sa: Det här är inte vårt ansvar. Det är regionernas ansvar. Och regionerna sa: Det här är inte vårt ansvar om inte ni skickar pengar till oss. Fru talman! Det här gör mig orolig. Hur ska vi kunna hantera situationen? Det krävs väldigt mycket arbete. Det krävs framför allt ett nationellt ledarskap. Även om det rent formellt är regionerna som är ansvariga måste vi ha en regering som tar kommandot, pekar med hela handen och ser till att de ekonomiska resurserna finns och att nödvändiga lagändringar är gjorda. Det vi debatterar i dag och ska besluta om på onsdag är det nationella vaccinationsregistret. Det är en otroligt viktig del när man börjar vaccinera. Vi minns alla vad som hände vid vaccinationen mot svininfluensan. Plötsligt kom en mycket allvarlig biverkan, narkolepsi. Det drabbade flera hundra, framför allt ungdomar. Men i och med att vaccinationerna inte var registrerade i det nationella vaccinationsregistret fanns det inte möjlighet att samköra register. Det hittades inte tillräckligt snabbt. Det var därför den dåvarande regeringen sa att lagstiftningen måste ses över, så att vaccinationen nästa gång Sverige råkar ut för en pandemi måste ingå i det nationella vaccinationsregistret. Vi hade till och med en diskussion om det här i kammaren 2013, när vi fattade beslut om den nya nationella vaccinationsstrategin. Men sedan hände ingenting. År 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018 gick. Och ingenting hände. Vi fick inte på plats en lagändring, beroende på att regeringen inte levererade förslaget till kammaren. Därför står vi här i dag och debatterar någonting som borde ha varit klart redan 2014/2015. Man borde redan då ha ändrat så att det i det nationella vaccinationsregistret, som i dag omfattar det som kallas barnvaccinationer, självklart skulle ingå pandemivaccinationer och även andra vaccinationer. Nu hinner man inte göra det. Nu får vi fatta beslut om det här. Det hade varit mycket bättre om vi hade kunnat fatta det beslutet i kammaren 2015 eller 2016. Då hade vi varit bättre rustade för att hitta biverkningar väldigt snabbt. Jag yrkar därför, för Centerpartiets räkning, bifall till utskottets förslag i betänkandet. Det är självklart att göra det. Det är dock en komplicerad situation vi står inför. Något som gör det ännu svårare är att det är en hälsodatabas, ett hälsodataregister. Det är alltså inte något journalsystem. Det är inte här man registrerar individens vaccinationer. Det görs i något som heter Svevac, som drivs av Inera, alltså Sveriges Kommuner och Regioner. Det registret, där jag som individ kan följa vilka vaccinationer jag har fått, kommer att läggas ned nästa sommar. Här står vi alltså mitt i en pandemi. Det vi kan göra snabbt är att se till att i det nationella vaccinationsregistret trycka in den information vi har för att kunna hitta eventuella biverkningar. Men vi kommer att sakna ett journalregister där jag som patient, som medborgare, kan se vilka vacciner jag har tagit. Det finns en pilotstudie som regeringen nu har initierat och som har levererat. Men vi är väldigt långt ifrån en fungerande ersättning till det som kallas Svevac. Det är mycket allvarligt i den här situationen. Jag är som många andra glad att vi i princip i enighet kan fatta det här beslutet, att vi riggar det här. Det kommer att stärka medborgarnas förtroende nu när massvaccinationen ska rulla ut. Men jag har mycket övrigt att önska när det gäller hur man har hanterat hela situationen.

Fru talman! Dag Larsson sa något väldigt viktigt: Det är inte tid att hålla på och peka finger åt varandra. Alla som arbetar med den här pandemin, på alla nivåer, gör sitt allra bästa. Men på grund av bristande kunskap och erfarenhet kan man göra fel. Då ska vi lära av felen. Men nu handlar det om att samordna våra resurser, om ett gott samarbete, teamarbete och ett gott ledarskap. Jag är glad över att vi nu kan fatta beslutet om registret. Liberalerna skulle vilja att det var ett bredare register. Men nu är det bråttom. Industrin har gjort fantastiska insatser, liksom Europeiska läkemedelsmyndigheten och alla som har ställt upp i kliniska prövningar för att vi så snart som möjligt ska kunna få vacciner. Tre stycken lovande är nu på väg. Då är det viktigt att vaccinationsregistret är lagstadgat. I praktiken är det ett problem, som Anders W Jonsson sa, att få det att fungera på plats, eftersom Ineras register ska läggas ned. Det är bråttom att lösa det här. Jag har inte klart för mig vad E-hälsomyndigheten har gjort i sammanhanget, men jag hoppas att socialutskottet när vi inom kort möter myndigheterna får besked om läget vad gäller själva registret. Det måste vara lätt att registrera vaccinationerna. Det ska inte vara en massa pappersarbete som sedan ska föras över till it-systemen. Men det fordras också att man får in rapporter om hur det går och om vilka biverkningar som kan dyka upp. Det är rapporter som kan komma från läkare, sjuksköterskor, tandläkare och farmaceuter men inte minst från allmänheten. Det är ganska krångligt att anmäla biverkningar. Det ska göras på nätet. Men i den generation som står först i tur för att vaccineras är det många som inte har tillgång till nätet. De måste få bra information om hur man lätt kan anmäla komplikationer som kan dyka upp. Det är viktigt för att vi inte ska få den situation som vi fick med narkolepsin och vaccinet mot svininfluensan. Det måste också finnas kompetens på Läkemedelsverket för att analysera biverkningarna. Och Datainspektionen får inte plötsligt lägga hinder i vägen för samkörning av informationen i registret med olika hälsodatabaser. Jag har tyvärr egen erfarenhet av att det där kan uppstå hinder som kan fördröja analyser.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

Fru talman! Det känns stort att stå här i dag och tala om det kommande vaccinet, som ska hjälpa oss att komma ur den värsta tiden av coronapandemin. Det finns åtminstone två stora medicinska revolutioner som vi i dag har att tacka för att många liv räddas undan från coronapandemin på våra sjukhus. Den ena är antibiotika som uppfanns 1928 av Alexander Fleming. Vi kan se att antibiotikaresistensen ökar. Därför måste vi minska användningen av antibiotika. Men den behövs verkligen för att bota svåra sjukdomar, såsom lunginflammation. Den andra är vaccinet som uppfanns 1796 av Edward Jenner. Han kom på vaccinet mot smittkoppor. Och smittkoppor, mina vänner, lyckades man helt utrota i världen år 1980. Vi ser en god tillgång till vacciner i höginkomst och medelinkomstländer. Det är ett större problem i världens låginkomstländer. Därför måste vi i denna tid fortsätta att vara solidariska med dem som lever i utvecklingsländerna och se till att också de får vacciner. Fru talman! Det finns ett hinder när det gäller vaccinering, nämligen den desinformation som sprids i samhället. Det finns en stor antivaccinationsrörelse. Det är oerhört viktigt att vi alla lyssnar till fakta. Vaccinationer räddar liv. Vi behöver mer av vaccinationer, inte mindre. Fru talman! Det är nu viktigt att vi håller samman och att vi i denna svåra tid arbetar tillsammans. Det kommer att behövas en bra samordning mellan den nationella nivån, regioner och kommuner. Vi måste alla hjälpas åt. Det är inte tid att peka finger åt varandra, vilket många talare före mig har tagit upp, utan det är en tid för ansvarstagande. Vi ska arbeta tillsammans och göra det bästa av situationen. Våra medborgare ska få tillgång till vaccinet, och vi ska ta ansvar för att det kommer på plats. Jag är glad över att vi tillsammans kommer att anta förslaget i betänkandet och att vaccinationen läggs in i det nationella vaccinationsprogrammet. Det är väldigt viktigt att man kan följa de olika vaccinationerna. Vänsterpartiet har skrivit en motion som jag tycker är bra, men som många andra i dag har påpekat har vi inte riktigt tid att utreda vad en vårdenhet är och så vidare. Vi måste komma igång med vaccinationen så snart vi kan. Därför ställer jag mig bakom betänkandet och yrkar avslag på motionen.